Herr talman! Tillåt mig att säga att när jag lyssnat på den här debatten har det inneburit en personlig upplevelse av sällsynt positivt slag. Jag vet mig inte ha varit med om något liknande under de 18 år som jag haft äran att tillhöra denna kammare. Därför, herr talman, faller jag inte heller för frestelsen att anlägga den ton som herr Johan Olsson väntade sig och som onekligen ligger närmare min natur än den jag kommer att begagna i dag. Jag vill dock inom parentes säga till herr Åkerlund, som hade vänligheten att yttra att jag var fridsam, att detta dess värre inte är en rättvisande karakteristik av Gunnar Lange. Dess värre, säger jag, men jag är tacksam för berömmet och jag vill gärna återgälda vänligheten med att säga att jag uppfattar herr Åkerlund personligen som en trevlig person, och — vad viktigare är — som en i hög grad modig person även på det här området. Men, herr talman, efter industriministerns klargörande och uttömmande — jag hade så när sagt lysande — redogörelse finns det mycket litet, om ens något, att tillägga i sak. Vi kan diskutera det igen, vi kan upprepa argumenten, men vi vet alla hur dyrbar tiden är för riksdagen nu i slutspurten. Jag antecknade mig dock på talarlistan därför att jag inte ville att mina kamrater i kammaren skulle få den uppfattningen att jag önskade undandra mig ett ansvar som jag vet i hög grad är mitt. Jag är medveten om att under de år jag som chef för handelsdepartementet hade ansvaret för atomenergiarbetet fattades kanske beslut som inte i efterhand visat sig vara de lyckligaste. Det politiska ansvaret härför bär sannerligen jag.

Men det hindrar inte att det politiska ansvaret ändå måste åvila vederbörande statsråd. Låt mig säga att jag personligen inte anser att den industriella utvecklingsverksamhet som bedrivits på atomområdet har varit i huvudsak ett misslyckande. Vi har — som industriministern uttryckte det — mött bakslag. Säkerligen kan man kalla det besvikelser i många hänseenden. Vi har vid flera tillfällen inte haft klart för oss på förhand de svårigheter som vi skulle komma att ställas inför. Allt detta kan sägas vara en brist hos dem som handlägger dessa frågor. Men det är också en brist som ibland haft rätt naturliga förklaringsgrunder. Programmet, sådant det lagts upp, fullföljer vi alltjämt. I reaktorprogrammet, där processen, som vi vet, skulle baseras på naturligt uran och tungt vatten, har vi mött de stora bakslagen. Men inte till en början. Beslutet om atomprogrammet togs enhälligt. Jag kommer ihåg att utskottets talesman — det var tredje lagutskottet den gången, om jag inte missminner mig — var professor Osvald i denna kammare. Han sade ett ord och jag sade två meningar. Allt var klart. Sedan kördes det hela i gång med inriktning på den första etappen, som så småningom utmynnade i Ågestaverket. Vi mötte svårigheter redan där, svårigheter av en art som inte kunde förutses. Och man skall inte tro att andra nationer inte upplevde samma ting. Jag vill bara erinra om att någon gång i början på 1960-talet uppfördes en reaktor, som vi inte har talat om här i dag, nämligen R2 för materialprovningar i Studsvik. Den reaktorn inköptes delvis och kanske huvudsakligen från ameri kanska leverantörer. Reaktorhöljet, tanken, var av sådan beskaffenhet att den fick klart utdömas, den kunde inte ens repareras eller någonsin användas. I själva verket förlorade staten inte pengar den gången, ty det fanns en skadeståndsklausul, som gjorde att man kunde lägga ut en beställning till en svensk firma som i stället kunde leverera en fullgod produkt. Det är klart att Ågestareaktorn inte heller gick utan åtskilliga svårigheter, men den kom i drift, låt vara kanske rätt försenat, 1964. I dag har det program som fanns för denna reaktor t.o.m. överträffats. Såsom man kan läsa i vitboken, regenereras där en effekt inte av 65 megawatt som man ursprungligen tänkte sig och planerade, utan av 80 megawatt. Det är i och för sig inte ett dåligt resultat. Här vill jag skjuta in till herr Åkerlund att det förhåller sig inte så — man får lätt det intrycket av herr Åkerlunds anförande — att tungvattenreaktorn vid den tidpunkten var helt borta ur bilden. Den är det inte än i dag. I Canada har man flera tungvattenreaktorer i kommersiell skala. Jag kan inte uttala mig om hur pass lönsamma de är, men den kanadensiska linjen på atomenergiprogrammet har fullföljts — till skillnad, som industriministern också erinrade om, från den franska linjen med gaskylda reaktorer. Jag ser att jag lätt fördjupar mig i detta ämne, och jag skall, herr talman, försöka att begränsa mig. Alltnog: man har dessa reaktorer. En tungvattenreaktor som var aktuell när herr Åkerlund och jag förde vår debatt här i riksdagen — jag tror det var 1965 — och som offererades till Pakistan är såvitt jag vet för närvarande under uppförande. Det är också en tungvattenreaktor. Dessa fakta kunde inte vara helt avgörande för att vi skulle bestämma oss för att fullfölja vår linje — det kan jag gott erkänna — men det var i varje fall argument som kunde ha åberopats för att frågan verkligen var värd en ingående prövning. Jag skall inte uppehålla mig vid historiken mer än att erinra om att de avgörande besluten om Marviken fattades, som vi vet, första gången 1962. Då siktade man på en tungvattenreaktor med tryckprincipen och med naturligt uran. Men redan under detta år uppkom som man tyckte möjligheter att ta ett mycket djärvare kliv från Ågestareaktorn till Marvikenprojektet än man tidigare hade föreställt sig. Det gjordes vissa studier i Atombolaget — något som jag tror finns refererat i vitboken — av en reaktortyp som verkade vara betydligt mera avancerad än Marvikenprojektet ursprungligen var planerat att bli. Jag skall tilllåta mig att säga att jag till en början med stor skepsis åhörde denna diskussion. Jag erinrar mig särskilt ett sammanträde på senvåren eller möjligen i början av juni i Västerås, där överläggningar fördes mellan representanter för delegationen för atomenergifrågor och ASEA — däremot var vid detta tillfälle någon representant för Atomenergi icke närvarande. Det var en fullständig enhällig opinion att göra reaktorn i Marviken till en kokarreaktor och att man också skulle skapa möjligheter för intern överhettning. Jag var ganska frapperad, ty jag stod i den situationen att riksdagen bestämt uttalat sig för en annan reaktortyp bara några månader tidigare. Jag sade därför att vi nog borde stå fast vid den plan efter vilken vi arbetade. Det bedrevs sedan under hösten 1962 mycket ingående studier i nära samarbete — det kan jag försäkra kammarens ledamöter — mellan den tillverkande industrin, Atombolaget och vattenfallsverket. Man kom enstämmigt fram till uppfattningen att detta steg i utvecklingsprogrammet kunde tas. Jag gjorde kanske ett misstag, när jag böjde mig för en då praktiskt taget enhällig expertis — jag säger prak tiskt taget, ty den ende som yppade betänkligheter var, såvitt jag kommer ihåg, en ledamot av delegationen för atomenergifrågor, vars namn har nämnts tidigare här i dag, nämligen professor Torsten Gustafson. Jag skall strax knyta några reflexioner till anledningen till att jag bortsåg härifrån. Det viktiga var emellertid att alla var samlade i sin inställning. Jag hyste ett ganska stort förtroende för den expertis som här fanns. Jag kunde lika litet som andra lekmän bedöma det tekniska. Därvidlag var mina möjligheter i varje fall mycket begränsade. Jag litade på experterna, i synnerhet när de var — som jag nyss framhöll — praktiskt taget ense. Jag litade också på Vattenfall. Jag hyste ett starkt förtroende även om våra meningar någon gång skilde sig från varandra — för dess chef, som ju hade varit ordförande i den utredning som låg till grund för hela atomenergiprogrammet och avgav sitt betänkande 1956. Utredningen föreslog en reaktor för tungt vatten och naturligt uran men med möjligheterna öppna att följa även andra projekt. Efter omsorgsfullt övervägande lade jag till riksdagen fram ett förslag om att överge den ursprungliga tanken att utforma Marvikenreaktorn bara såsom en, om jag får uttrycka mig så, enkel tungvattenreaktor och i stället besluta om en mer avancerad reaktor. Enligt vitboken väcktes den gången inte några motioner här i riksdagen. Nu kan man i efterhand fråga: Fanns det inte redan då alternativ? Jo, uppenbarligen fanns sådana. Jag visste dock rätt litet om dem för egen del, men 1963 började åter betänkligheterna, främst inom Vattenfall men också på sina håll bland teknikerna. Man påstod att utvecklingen hade gått fort i USA och att det till skillnad från tidigare dessutom gick att köpa anrikat uran. Detta talade för helt andra reaktorer. Jag kände till ett fall. Till Atomkraftskonsortiet, de enskilda kraftverks Ang. avveckling av Marvikenprojektet ägarnas atominstitution, hade offererats en reaktor av annan typ än den i Marviken med begränsad effekt — om jag minns rätt 50—60 megawatt — som skulle förläggas till Simpevarp nära Oskarshamn. Konsortiet begärde till och med koncession för anläggningen och det tillståndet medgavs också av Kungl. Maj:t. Jag intog den gången ståndpunkten att vi måste koncentrera oss. Vi är ett litet land, och hela detta utvecklingsprogram har nästan gigantiska mått. Vi kan inte splittra resurserna. Därför måste Atombolaget i första hand ägna sig åt att fullfölja det program som statsmakterna har antagit. Endast i den mån bolaget hade personella och andra resurser över, fick det medverka i andra projekt. Oskarshamnsprojektet kom inte till utförande, och jag tror att t.ex. Sydkraft i dag är ganska lyckligt över att så blev fallet. Men sådana projekt fanns alltså. Betänkligheterna ökade som sagt, och Vattenfall blev för sin del oroat och menade att det innebar orimliga kostnader att fullfölja projektet med den avancerade reaktorn i Marviken. Såsom industriministern här klart har redovisat och även redogjort för i vitboken anmälde Vattenfall att verket inte kunde ta på sig kostnaderna i varje fall för detta utvecklingsarbete. Det ansvaret ville verket inte ta. Mot slutet av 1963 har vi en annan betydelsefull länk i beslutskedjan. Då hade det — det erkänner jag gärna i dag — varit möjligt att säga att vi skulle ändra oss. Jag skulle ha kunnat göra det. Vad hade alternativet varit? Jo, såvitt jag förstår hade alternativet varit att i första hand gå tillbaka till den ursprungliga linjen med en enkel tryckvattenreaktor med tungt vatten och naturligt uran. Det hade varit en möjlighet. Den andra möjligheten hade väl varit att inköpa en reaktor i utlandet och inleda ett utvecklingsarbete på lättvattenreaktorområdet. Hade man tagit det steget skulle man omedelbart fått säga att det innebar en fördröjning. Det reella valet stod den gången, som jag upplevde det, mellan att gå tillbaka till den ursprungliga linjen eller vidhålla tungvattenkokaren med möjligheter till intern överhettning. Jag valde i det läget att fullfölja den linje som riksdagen senast hade ställt sig bakom. Ärendet framlades för riksdagen 1964, och regeringen redovisade, såvitt jag vet, också de betänkligheter som yppats i sammanhanget. Men efter mitten av 1964 fanns det, såvitt jag kunde bedöma, inte längre någon valfrihet. Då hade man nått den punkt där ingen återvändo längre var möjlig. Det är detta som präglat debatterna i riksdagen därefter. Herr Åkerlund hade varit vida mera förutseende — jag säger det inte ironiskt, ty jag anslår inte den tonen i dag — om han hade väckt sin motion 1963 eller möjligen 1964. Det fanns en del material då, och då hade en debatt kunnat föras om alternativa vägar. Som jag såg det, var detta knappast möjligt härefter.

Jag vill inte säga att det olyckliga beslutet ändå haft enbart negativa följder för vårt atomenergiarbete. Jag vill säga ett par ord om det avslutningsvis.

Men 1963 och 1964 var, som jag nyss nämnde, experterna inte eniga. Jag tror inte det förtegs. I Atombolaget hindrade man vissa tjänstemän från att gå ut till pressen med frågor som enligt vad som uppgivits för mig ansågs beröra bolagets verksamhet och som skulle kunna skada inte bara bolaget utan även intressenter i bolaget. Alltnog: jag skall förbigå det.

Måhända kan vi få en bättre ordning, om vi klart uttalar — som industriministern gjorde — att teknikerna själva bör ta ansvaret i sådana här frågor. Men hur gör man annars när experterna är splittrade, när det föreligger reservationer i Atomenergibolagets styrelse och likaså i Atomenergidelegationen? Ja, man sätter sig naturligtvis in i frågan så långt som det är möjligt och försöker göra en bedömning av experterna, av deras motiv och bevekelsegrunder. Sedan säger man: Vilken tror jag mest på? Det måste varje människa göra, och jag kanske trodde på fel experter. Men när jag tog del av den kritik som framkommit i Atombolaget och i Atomenergidelegationen, fick jag ett starkt intryck av att motiven var av ett annat slag än de motiv som föresvävat mig. Vad kritikerna tog sikte på var att få till stånd en mera forskningsinriktad verksamhet i stället för att ta steg i en medveten utvecklingskedja för ett industriellt projekt. Jag kritiserar inte dem för det — jag hyser den allra största respekt och beundran för de forskningsinsatser som professor Alfvén har gjort, och det gör vi väl alla. Men jag visste att han var ledsen över att hans intresse för rymdforskning hade kommit i kläm. Han var missnöjd över att den avancerade fusionsforskning som han bedrev kanske i fortsättningen inte skulle komma i åt njutande av Atombolagets stöd, som han hade fått under vissa år dessförinnan. Det stödet ville han av naturliga skäl ha; detta är en viktig forskning i och för sig men inte en forskning som kan se tio år framåt i tiden och ställa i utsikt att ett industriprojekt då skall kunna plockas fram den vägen. Därför ansågs det att denna forskning borde stödjas på annat sätt. Jag kan inte komma ifrån att detta missnöje också tog sig uttryck i en mycket starkt kritisk inställning till det program som Atomenergi, efter statsmakternas beslut, drog upp riktlinjerna för. Läser man vad professor Torsten Gustafson säger, är det inte så att han vill ha en helt annan reaktortyp, av Marvikens storleksordning, utan han vill ta ett mindre steg och kanske göra jämförelser mellan en lättvattenreaktor och en tungvattenreaktor. Jag kom till det resultatet att jag för egen del inte ansåg mig — även om naturligtvis också jag hade mina betänkligheter — kunna gå ifrån det beslut som hade fattats år 1963. Efter första halvåret 1964 fanns det, som jag tidigare sagt, inte utan mycket allvarliga konsekvenser någon möjlighet att ändra sig och gå tillbaka. Jag har velat anföra detta för att ge en belysning av den problematik som man ställs inför i sådana här frågor. Jag tycker att det är en fin redovisning som här har gjorts och som industriministern i sitt förord till boken har understrukit — och som jag helhjärtat instämmer i — nämligen att beslutsprocessen och utvecklingsprocessen inte var uppdelad på ett sådant sätt att man steg för steg kunde följa vad som skedde och utvärdera resultaten. Det kanske också var en brist, men vi har ju i dag helt andra tekniska möjligheter att bedriva den typen av planering än vi hade för fem—sex år sedan — det tror jag att kammarens ledamöter ger mig rätt i. Mitt anförande har, herr talman, trots mina goda avsikter blivit betydligt läng re än jag hade tänkt. Jag vill sluta med att säga följande: Marviken var en besvikelse och ett bakslag. Jag har själv ställt mig frågan: Har detta arbete varit helt utan värde? Jag måste besvara frågan på samma sätt som Krister Wickman gör. Låt mig, herr talman, bara läsa upp vad som anföres i hans förord på en punkt: ”Har vi lyckats nå de mål som ursprungligen sattes för det svenska programmet? När det gäller det energipolitiska målet att skapa förutsättningar för en utbyggnad i stor skala av atomkraft måste frågan besvaras med ja.” Detta utvecklar sedan industriministern i det följande.

Detta kan ses som det värde som, trots felsatsning på olika punkter, Marvikenprojektet ändå fört med sig.

Herr talman! Jag tror att jag ger uttryck för en allmän stämning i kammaren om jag säger att det har varit ett alldeles exceptionellt nöje att lyssna till Gunnar Langes redovisning av denna fråga. Den har gjort det möjligt för oss att här i kammaren direkt få återuppleva de kritiska skedena i hela den process som ledde fram till Marvikenprojektets nuvarande läge. Jag har begärt ordet för att i största korthet bemöta herr Åkerlunds anförande på en punkt. Jag vill ta upp den, eftersom den berör mig personligen. Jag avstår alltså från att göra en allmän kommentar till hela herr Åkerlunds anförande. Den enda punkt jag vill ta upp är herr Åkerlunds påstående att vitboken är en partsinlaga. Jag sade i mitt första inlägg, och jag upprepar det, att vår strävan har varit att icke göra en partsinlaga. Jag sade samtidigt: Det tillkommer inte oss att bedöma i vilken grad vi lyckats eller misslyckats, men jag är mycket angelägen om att denna ambition från vår sida inte blir ifrågasatt. Jag vill särskilt vända mig mot herr Åkerlunds sätt att argumentera. Han säger att både Gunnar Lange och jag — han åberopar då våra rätt tveksamma akedemiska meriter i det förflutna — i verkligheten inser att detta naturligtvis inte är en objektiv redogörelse. När herr Åkerlund säger detta stöder han sig på sin högre akademiska meritförteckning. Herr Åkerlund! Vi talar om vetenskap och moral i denna fråga. Det bevis som herr Åkerlund framlägger för att vitboken är en partsinlaga är att dokumenten icke är fullständigt återgivna. Varför är de inte det? Det finns delar av dokumenten som ur ren läsbarhetssynpunkt har uteslutits därför att de icke direkt har anknytning till den fråga som skall belysas. På alla de punkter där delar har utelämnats har detta markerats med transumttecken. Dokumenten är offentliga. Vem som helst kan kontrollera om transumeringen innebär något medvetet utelämnande av sådant innehåll i dokumenten som verkligen kan påverka bedömningen av förhållandena och utvecklingen i sådan riktning att människor gör en annan bedömning än den herr Åkerlund tror att vi eftersträvar. Om man säger att vitboken är en partsinlaga och som bevis anför att dokumenten inte är fullständigt återgivna har man verkligen brutit mot den vetenskapliga moral som herr Åkerlund själv gör sig till tolk för. Man kan inte göra en sådan insinuation utan att åtminstone på någon punkt framlägga ett bevis för sin tes.

Herr talman! Låt mig först säga några ord om vad statsrådet Wickman anförde beträffande vetenskap och moral i sammanhanget. För min del kan jag helt enkelt åberopa herr Wickman själv — och det gjorde jag också i min framställning. Herr Wickman!

Att då göra gällande att detta skulle vara en fullt tillfredsställande vetenskaplig framställning är för mig något helt främmande. Vidare talas det här — märk väl — om statsmakternas ställningstaganden till atomenergiprogrammet. Men atomenergiprogrammet innehåller en hel del om den privata industrins ställningstaganden. Därom finns såvitt jag kan se mycket litet medtaget i denna bok, i varje fall dokumentariskt. Däremot finns dessa ställningstaganden åberopade i skriften. Till herr Lange vill jag bara säga att det är befriande när herr Lange så ärligt säger att han har fattat beslut vilkas resultat inte hade blivit vad han hade önskat. Jag tror att herr Lange också om dessa beslut använde ordet ”olyckliga”. Därmed är den saken utagerad, och det finns ingenting mer att nu säga. Men det är ändå en sak som jag tycker att jag inte kan gå förbi i en replik. Herr Lange gör envetet gällande att det efter 1964 icke fanns möjlighet att ändra sig. Men det gör man ju 1970, och varför skulle man inte ha kunnat göra det vid vilket datum som helst mellan 1964 och 1970? Det är klart att ett ändrat beslut skulle ha haft kon sekvenser, och dessa konsekvenser diskuterades i utskottet, där man t.o.m. gjorde Ööverslagsberäkningar — inte noggranna beräkningar — av vad det skulle betyda att köpa sig fri från de kontrakt som man redan skrivit, exempelvis för reaktordelen. För Vattenfall gällde det ställverk, betong, byggnadsarbeten osv. Arbetena kunde självfallet avbrytas vid vilken tidpunkt som helst. Den cement man hade beställt kunde man säkert ha använt vid något annat bygge. Jag har alltså svårt för att accepera herr Langes ståndpunkt. Men viktigare än detta är enligt min mening vad herr Lange var inne på i slutet av sitt anförande, nämligen det problem som uppstår när expertisen inte längre är enig. Det var ju precis det problemet som vi ställdes inför i femte avdelningen. Jag tror inte jag gör något ojuste om jag nu säger att avdelningens ärade ordförande herr Lindholm vid ett tillfälle — jag tror att vi då var i Ranstad — framhöll vad det betydde för oss som var beslutsfattare. När experterna är eniga om en sak är det relativt lätt att fatta beslut. Men när experterna är oeniga kommer vi, sade herr Lindholm, i en verkligt svår situation. Jag skall alltså inte förringa regeringstalesmannens, herr Lindholms, problem, ty det var detsamma som herr Langes. Problemet är en aning mera komplicerat för den som tillhör oppositionen ty han har sämre möjligheter att få kontakt med expertisen än vad regeringen med sina större resurser har. Det är i det här åberopade ögonblicket som det har gjorts misstag. Vid det tillfället skulle man ha låtit experterna ånyo sammanträda och göra en ordentlig genomgång av problematiken, innan politikerna på nytt fick pröva saken. Herr Lange förvägrade oss denna möjlighet. Kärnpunkten i mitt yrkande vid den tidpunkten var att vi skulle få en sådan utredning till stånd. I reservationen till utskottsutlåtandet begärdes att frågan skulle hänskjutas till utredning av experter och att dessa skulle sammanställa sina synpunkter och komma till en slutsats som sedan kunde ligga till grund för ett kommande beslut. Då sade herrarna nej, och jag anser att detta var fel. Vi bör dra lärdom av detta för framtiden. Om vi kommer i en liknande situation bör vi behandla problemet på ett annat sätt och helt enkelt mangla de olika synpunkterna ordentligt. Regeringen har därvid med sina resurser betydligt större möjligheter att nå resultat än vad några enskilda riksdagsmän i opposition har.
Herr talman! Självfallet rådgjordes med experterna och konfronterades experterna med varandra som förberedelse till det beslut som fattades av regeringen. Herr Åkerlund säger nu att man hade kunnat ändra sig 1965. Ja, man hade kunnat avbryta Marvikenprojektet och ta på sig de kostnader som var förenade med ett brytande av uppgjorda leveranskontrakt. Vad hade man fått i stället? Jag vet inte, men jag tror att tidpunkten för ett aktivt svenskt deltagande vid utbyggnad av atomkraftstationer hade fördröjts högst väsentligt om inte Marvikenprojektet hade fulltföljts. Men, herr talman, jag tog kammarens tid i anspråk så länge förra gången — längre än jag avsåg — så jag vill nu sluta med att yrka bifall till utskottets förslag. Det gjorde jag inte i mitt förra anförande.

Herr talman! Jag har väckt en motion i detta ärende som innebär att Marviken skulle kunna sättas in i en historisk funktion och därtill få en uppgift som inte kräver omfattande tillbyggnader. Utskottet har inte behandlat förslaget i sak. Jag vet att de medel som ligger närmast till hands i sammanhanget kommer till viss nytta i Gamla Uppsala. Om motionen hade re mitterats till riksantikvarieämbetet hade vi lättare kunnat göra en bedömning av Marvikens förutsättningar i detta sammanhang. Knapphändigheten i det material som nu står till förfogande blir därför min enda motivering för att inte yrka bifall till motionen. Jag tänker emellertid i gengäld yrka avslag på förslaget att redan i dag besluta att göra Marviken till en oljekraftstation. Att ha ett oljedrivet kärnkraftverk är i princip och i praktiken som att dra ett ånglok med häst. Förslaget är alltså att använda turbinen, som då måste modifieras, generatorn, ställverket och övrig kringutrustning på den egentliga elsidan i Marviken som bas för ett oljeeldat kraftverk, ett s.k. kondensverk. Vad som behöver tillkomma är oljepanna, rörsystem, pannbyggnad, kontrollanläggningar, oljelager, hamn och en del annat. Kostnaden för detta blir enligt Vattenfalls utredning 57,5 miljoner kronor. Effekten skulle bli 200 megawatt. Den fasta kostnaden för ränta, avskrivningar, underhåll, personal osv. beräknas till 36 kronor per kilowatt och år. Den rörliga energikostnaden kan vid den uppgivna verkningsgraden, som är i sammanhanget mycket låg — 29 procent — beräknas till 2,25 öre per kilowattimme. Utskottet har för sin del inhämtat att driftskostnaden bör bli något meilan 2 och 2,5 öre per kilowattimme. Utskottet säger att motsvarande kostnad för ett oljekondensverk är 1—1,5 öre och för gasturbiner 4—5 öre per kilowattimme. Gasturbiner är i sammanhanget en ytterlighetsutväg. Vi beslöt för tre och en halv timme sedan att på tilläggsstat godta tre sådana. En gasturbin är helt enkelt en jetmotor som med ytterligt hög bränsleförbrukning sätts in för att alstra elenergi. Sådana gasturbiner tillgrips för att snabbt klara extrema belastningstoppar och tas till i ett krisläge. viken blir alltså väsentligt dyrare i drift än ett oljekondensverk, ungefär dubbelt så dyr enligt de siffror som jag nyss nämnde. Varför? Jo, turbinen i Marviken är inte lämpad i sammanhanget. Den arbetar enligt förslaget från Vattenfall med ett ångtryck på 41 bar mot 160 — alltså fyra gånger mer — för ett avancerat kondensverk. Temperaturen är också klart lägre. Eller enkelt uttryckt: anläggningen är oekonomisk i drift därför att den dåligt utnyttjar den insatta oljan. Detta beror på att kärnkraftverk har låga tryck och temperaturer. Än så länge är man på vad vi skulle kunna kalla för 1920-talsnivå i detta avseende. Det oljeeldade Marviken får överta en primitiv maskin i jämförelse med vad normala oljeverk får, och ändå är det fråga om en ombyggnad av turbinen. Marviken blir så oekonomiskt att det bara kan köras vid toppbelastningar, men då kommer det in i ett gynnsammare jämförelseläge. Ty för ett blygsamt antal timmar per år bygger man inte en avancerad oljekondensstation. Men samtidigt måste Marviken för att bli lönsamt användas flera timmar än man rimligen kör de nämnda mycket dyra gasturbinerna. Jag tycker vi skall göra en annan jämförelse än de två som utskottet gjort. Den finns inte nämnd i utskottsutlåtandet men den kan studeras i den av centrala driftledningen i år utgivna studien ”Elförsörjningen under 1970-talet”. Den anläggnig som i fråga om ekonomiskt timantal närmast påminner om Marviken är ett s.k. förenklat kondensverk eller som teknikerna säger ett ”strippat” kondensverk. Det är beprövade typer med lägre tryck, temperatur och verkningsgrad än avancerade verk men ändå med klart högre tal än det tänkta Marvikenprojektet. Jag citerar ur utredningen: ”Förenklade kondenskraftverk skall byggas så att de med fördel kan utnyttjas för måttliga drifttider per år men ändå kan disponeras för omfattande energiproduktion om be hovet därav skulle uppstå. Genom förenkling i fråga om utbyggnad och val av måttliga tryck och temperaturer nås en låg anläggningskostnad med viss ekonomisk uppoffring vad gäller bränslekostnader. Preliminärt bedömes kostnadan för en station 2 X 250 MW i anslutning till redan befintlig kraftstation eller annan industri med hamn till 40 kr kWh vid 7 kr/ Gcal.” Totalkostnaden sammanfaller på ett påfallande sätt mellan Marvikenalternativet och ett förenklat kondensverk. Man kan säga att Marviken blir mer förmånligt om verket används mycket litet. Jag tycker att det är skada att utskottet inte gjort jämförelsen med ett sådant strippat kondensverk utan i stället dels med avancerade kondensverk, som är tänkta att köra mycket lång tid, dels med gasturbiner som är extrema åt det andra hållet. Det är alltså tvivelaktigt att säga som utskottet att Marviken är ett fördelaktigt alternativ. Menar man verkligen på fullt allvar att alternativet till ett kondensverk i Marviken är ett antal gasturbiner spridda över landet? Varje människa med intresse för ekonomi och miljö måste i så fall oroas. Gasturbinerna är vrålande muskedunder som kostar dubbelt så mycket i drift som varje annat alternativ. Utskottets jämförelse blir rimlig bara om man räknar med ett ytterst begränsat antal drifttimmar i Marviken. Att Marviken i en kalkyl kan mäta sig med ett förenklat kondensverk har en mycket speciell förutsättning, nämligen att turbinen, generatorn, ställverket, vissa byggnader och vägar etc. redan är betalda. Vattenfall säger klart att verket inte kan lova att betala någonting för det som redan investerats. Marviken kan bli ekonomiskt lönande under förutsättning att vad som i dag finns där betraktas som värt noll och ingenting. Det är inte överallt som det så att säga ramlar ner ett halvt kraft Kan man ändå inte säga att turbinen skulle kunna ha något värde, att generatorn, vissa byggnader etc. skulle kunna betinga ett visst pris? Kanske, men det alternativet har inte undersökts. Vattenfall, Kungl. Maj:t och utskottet är kanske för snabba att sätta nollvärdet? Skulle anläggningarna till en del kunna säljas, måste den inkomst som erhålles läggas ovanpå kostnaderna för Marviken som oljekraftverk. Alltså: ju mer man skulle kunna få för de anläggningar som finns i Marviken, desto ofördelaktigare blir regeringens ombyggnadsförslag. Det blir mest fördelaktigt om värdet är noll. Låt oss nöja oss med regeringens och utskottets försäkran att anläggningarna är värdelösa eller nästan värdelösa. Ekonomiskt godtagbart skulle då vara ett alternativ hugget som stucket — Marviken eller ett förenklat kondensverk. Förutsättningen är att vi har behov av ett verk över huvud taget i det kostnadsläge och med det förutsedda drifttimantal som det här är fråga om. Tillåt mig här att göra en kritisk reflexion: Hur kommer det sig att beslutet om detta verk fattas just nu? Det är en märklig sinkadus att insikten om att kärnkraftverket Marviken blev fiasko kommer samtidigt som man finner det lämpligt att fatta principbeslut om en kraftanläggning med given effekt och drifttid. Det naturliga vore väl att ett sådant beslut fattades i ett större sammanhang, åtminstone i samband med den vanliga behandlingen i statsverkspropositionen. Observera att det här inte som för tre och en halv timme sedan gäller en kraftmässigt akut insats, utan här är det fråga om någonting som ger effekt först om flera år. En annan invändning är av tekniskt slag, och den är intressant bl.a. därför att den inte alls berörts i propositionen eller utlåtandet. Jag sade att det jämförbara s.k. förenklade kondensverket skulle vara en mycket beprövad anläggning. Men turbinen i Marviken är något betydligt mer vanskligt. Det rör sig om en unik maskin, som i denna form inte ingår i något tidigare prövat system. Inte nog med det. Denna unika maskin byggs nu om för ett annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Det är ju självklart en komplicerad operation; riskerna för förvecklingar är uppenbara. Det är en avancerad konstruktion, och man kan uttrycka det så att det rör sig om två motroterande turbiner, medan flertalet turbiner är enkelroterande. Det var en likartad konstruktion som beredde de mycket uppmärksammade haverierna i Stenungsund. Det kan alltså vara fråga om att man tar en stor risk genom försöket med oljedrift i Marviken. I varje fall måste man väl räkna med i förhållande till andra oljekraftverk dryga inkörnings-, underhållsoch personalkostnader under den första tiden. Ytterligare en frågeställning: Marviken var tänkt som ett kärnkraftverk med verkningar framför allt på vattensidan. Ett oljeeldat verk har betydligt mer omfattande luftföroreningar. Dessutom måste en ny oljehamn anläggas. Vem har sagt att just Marviken är mest lämpat för detta? I propositionen står att man skall begära vederbörliga miljökoncessioner. Men borde inte det göras innan riksdagen får ärendet för behandling? Om koncessionsnämnden säger nej, skall riksdagen då besluta om annan användning av de pengar det nu är fråga om? Statsrådet antyder att det kan vara ekonomiskt att förlägga ett andra aggregat till Marviken i framtiden — alltså flytta dit något som annars skulle uppföras på annat håll. Anläggningen skulle då bli en dubbelt så stor kraftproducent. Gör man på det sättet kan vi inte ens drömma om en framtida riksplanering. Man bygger ett verk och får sedan se om det bör fördubblas, men om och när det fördubblas är det självklart att det mindre verket blir ett argument för utvidgningen. Metoden att ta eti finger och sedan hela handen måste vara oförenlig med moderna miljökrav. Anta då att Marviken verkligen är en bättre lämpad plats än andra för ett oljekraftverk. I så fall är propositionens förslag likafullt tvivelaktigt ty då skulle man väl försöka placera ett verk där med högre årsutnyttjande. Valfriheten bör finnas, helt enkelt av det skälet, att de gjorda investeringarna i Marviken i princip är värdelösa ur kraftsynpunkt. Det hastverk vi här har att ta ställning till är ett skolexempel på hur alternativ inte utretts. Man har bara tittat på ett förslag som föranletts av andra ting än frågan egentligen borde gälla. Jag förstår fuller väl att statsmakterna vill ha så stor verksamhet som möjligt på denna plats för att minska intrycket av misslyckande — även om herr Wickman bara kallat det partiellt. Herr talman! Jag yrkar avslag på tredje att-satsen i utskottets hemställan. Det här var en hel del om framtiden. Ändå är väl det förgångna det intressantaste i fallet Marviken. Låt oss konstatera att forskare redan på ett tidigt stadium riktade kritik mot projektet. De trodde att den tekniska kompliciteten skulle bli för stor i förhållande till tillgänglig kunskap. Ju längre projektet gick desto allvarligare blev varningarna. Det är anmärkningsvärt att det slutliga fiaskot kom, inte när man skulle köra anläggningen, utan genom teoretiska beräkningar — men i så sen stund att anläggningen redan stod färdigbyggd, alltså när den dragit maximala kostnader. Förstod jag statsrådet Wickman rätt, för en stund sedan, hävdade han att vi i dag inte kan driva två parallella projekt — både tungvatten och lättvatten. Min slutsats av detta blev att han hävdat att även om Marviken fungerat skulle det ha lagts ned. Vi har inte möjlighet i dag med våra begränsade resurser att syssla med två saker. Den centrala tekniska frågan var inte överhettningen, det var en finess som i och för sig var bra, men den var inte oundgänglig. Det centrala problemet var om anläggningen över huvud skulle bli kritisk och om processen i så fall skulle kunna hållas på en kontrollerad nivå. Det är beklagligt att den nu utkomna vitboken något döljer detta genom att inte gradera problemen. Det för framtidens samhällsforskare intressantaste problemet kring Marviken kommer sannolikt att vara hur alla varningar om att stoppa företaget har tagits upp. Vilket underlag användes när regeringen ända till en minut i klockan 12 beslöt att lita mer på företagets ledning än på skeptikerna, hur gjordes bedömningarna, vilka auktoriteter fick fälla utslaget? Det är alldeles självklart att den föreliggande vitboken inte kan bli sista ordet i sammanhanget — däremot är den säkert användbar som en sammanfattning av regeringens inställning och syn på frågan 1970. Jag vill inte ett ögonblick förneka att redan däri ligger ett icke obetydligt värde. Jag sade att det fundamentalt tekniska gällde stabilitetsfrågan. Efter alla sorger och bedrövelser är statsrådet på sitt sätt ännu troende när han i propositionen säger att den insats som skulle behövas för att få reaktorn livsduglig med hänsyn till projektets storlek och karaktär kan synas motsvara en relativt måttlig kostnadsökning.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

Herr talman! Den 1 juli 1971 införs en ny och enhetligare skolbildning inom det gymnasiala skolområdet. Yrkesskolor, fackskolor, kommunala gymnasier och landstingskommunala skolor kommer att bilda ett gemensamt utbildningsblock, benämnt gymnasieskolan. Det har i flera år klagats över att alltför många sökt sig till de teoretiska utbildningsvägarna. Ända upp till 80 procent av en årskull har försökt gå teorivägen i undervisningssystemet.

Kan vi därmed också räkna med att utbildningsvägen blir tidsenligt attraktiv, leder den samtidigt snabbare fram till ett yrke, som säkerligen många gånger kan vara lika bra betalt och eftersträvansvärt som ett akademikeryrke. Under de senaste åren har många ungdomar tragglat sig fram på akademikervägen under stora försakelser, uppoffringar och ibland otrivsel. Här finns, särskilt om man låter jämlikhetsaspekterna träda i förgrunden, goda alternativ till en trivsam utbildningsgång. Vi är i stort sett eniga om gymnasieskolans utbildningsgång och syfte. Det utskottsutlåtande som nu föreligger är emellertid inte helt invändningsfritt. Jag vill först uppehålla mig vid reservation 3 vid statsutskottets utlåtande nr 222, vari vi begär att man bibehåller den nuvarande möjligheten att låta elev byta ut skolgång i årskurs 9 mot utbildning hos hantverkare och i sådana fall acceptabelt företag. Denna möjlighet skriver det nya lagförslaget bort. Nu har skolstyrelsen alltså möjlighet att ge vissa elever en sådan praktisk utbildningsgång vid sidan av grundskolan. Denna möjlighet är utomordentligt bra för vissa elever. Utskottet framhåller: ”Den nya läroplanen för grundskolan ger emellertid inte utrymme för både sådan undervisning och meningsfylld utbildning hos hantverkare eller företagare — — —.” Jag tycker att detta är ett ganska märkligt konstaterande. Jag hade faktiskt trott att målsättningen skulle vara att medverka till en meningsfylld undervisning för alla elever. Skall man då inte försöka ordna en sådan? Skall man bara kallt konstatera att den möjligheten inte finns? Är detta en verklighetsnära inställning till problemet? Vi har nu fått en skolform så teoretiserad att en del elever tröttnar på heldagsläsning och helt enkelt längtar efter att få utföra något arbete med sina händer, att få uträtta någonting som för dem är meningsfyllt. Detta är, herr talman, en rätt kallhamrad skolbyråkrati av negativaste sort. Nu säger socialdemokraterna att vi skall hålla på enhetlighet i skolgången. Vore det inte bättre att ge en del av dessa elever en möjlighet till praktisk skolgång än att bara blunda för deras behov därav? Vi vet att skolkningsprocenten är mycket stor i grundskolans övre klasser. Det berättas då och då från lärarhåll om hur elever har varit i skolan bara en och två dagar i veckan. Man kan ställa frågan: Vad lär dessa elever av en sådan skolgång? Är det nödvändigt att tvinga dem att gå kvar i en skolgång som de inte trivs med? Jag menar inte att man här skall tänka sig någon övergång i större utsträckning till praktisk undervisning, men här och var finns säkert ett behov av en undervisning i förening med praktik så att eleverna trivs med sin skolgång. Skolan behöver därför inte släppa kon trollen över eleverna. Det anser vi inte heller, utan den bör kunna se till att eleverna verkligen får en passande utbildning. I en centerpartimotion har tagits upp frågan om ett bättre tillgodoseende av handikappades undervisningsmöjligheter inom gymnasieskolan. Vi har i utskottet blivit eniga om att riksdagen skall ge till känna vad utskottet anfört med anledning av motionsyrkandet, och jag vill notera detta med tillfredsställelse. Vi har i samma motion ett yrkande beträffande den landstingsägda gymnasieskolan, särskilt när det gäller lantbruksundervisningen för vilken också de nya principerna skall gälla. Utbildningsgången blir nu den att eleverna efter grundskolan direkt får en lantbruksundervisning. Jag är av den uppfattningen att det vid den utbildningen kunde vara av värde om eleverna ett år innan de går in i lantbruksundervisningen får komma ut på en gård och där lära sig praktiskt arbete. På så sätt kan de få ut mera av den skolgång som sedan följer. Detta är, kan man väl säga, ett led i den modernare synen på möjligheterna att avbryta den teoretiska skolgången med ett praktikår. Jag vill härefter ta upp frågan om den andra landstingsägda gymnasieskolan, nämligen lanthushållsskolan. Lanthushållsskolorna går verkligen en oviss framtid till mötes. Huvudmannaskapet har visserligen lagts hos landstingen, men tyvärr har man den uppfattningen att den hushållsutbildning som skall ske via den kommunala gymnasieskolan gör lanthushållsskolan överflödig. Det anser vi från vårt håll inte bör bli fallet. För det första ger lanthushållsskolans utbildningsgång en helt vanlig hushållsutbildning och inte, som namnet anger, en på lanthushåll särskilt inriktad utbildning. För det andra är skolformen, internatformen, alltför värdefull för att slopas. För många elever är just internatformen den lämpligaste skolgången. Jag har i denna fråga en blank reservation till utlåtandet, och jag har genom den egentligen bara velat markera lanthushållsskolans betydelse i detta sammanhang. Men jag vill samtidigt säga att jag med tillfredsställelse kan konstatera att utskottet i anledning av det resonemang som förts i motionen på ett par rader tagit upp värdet av dessa skolors nu befintliga resurser när det gäller utrustning, elevhem etc. Jag hade naturligtvis önskat en ännu fastare skrivning, men en sak är att önska i detta hus och en annan att få sin Önskan uppfylld. Jag kan ändå i stort sett vara nöjd om jag tolkar denna skrivning som en förståelse för synpunkterna om lanthushållsskolorna. Slutligen vill jag säga några ord om betygen. Jag har inte tänkt gå in på det resonemang om betygsättningen som förs i en motion. Jag tar upp betygen från den aspekt ur vilken utskottet funnit anledning att skriva om dem, nämligen tillämpningen av betygsskalan 1—5. Den gamla metoden att tillämpa denna femgradiga betygsskala i ett slags procentuell fördelning ser ut att vara minst lika seglivad som den i den fornnordiska gudasagan omtalade galten Särimner. Här och där stöter man på skolor där procentuell fördelning av sifferbetygen tillämpas inom klassens ram. Detta är alldeles fel. Från såväl skolöverstyrelsen som departementssidan har ofta anförts att en sådan tillämpning är felaktig. För att en sådan skala skall slå rättvist behöver man ett underlag på minst 3 000 elever. År 1967 fann därför statsutskottet anledning att erinra om att man inte skulle tillämpa betygsskalan och fördelningen slaviskt inom de mindre klasserna utan att skalan skulle vara en rikslikare i detta sammanhang. Jag är därför tacksam över att utskottet, i anledning av betygsresonemanget, behandlat denna fråga på ett par rader och erinrat om just vad utskottet anförde i sitt utlåtande nr 151 år 1967. När dessa synpunkter förs fram i riksdagen, på skol konferenser etc. för att den felaktiga betygsättningen skall rättas till, får man hoppas att detta så småningom skall gå hem hos dem som sätter betygen. Herr talman! Med stöd av vad jag nu anfört kommer jag att yrka bifall till den reservation jag nu pläderat för.

Herr talman! Den proposition som vi haft att behandla i statsutskottet gäller i huvudsak vissa följdåtgärder med anledning av riksdagens tidigare ställningstaganden. Propositionen berör inte några särskilt stora principfrågor. Vi har emellertid inte blivit helt eniga. Jag vill även i detta sammanhang erinra om att vi beträffande gymnasieskolan i dess helhet har krävt en samlad översyn. När det gäller de berörda detaljerna skall jag be att få göra några kommentarer till de reservationer som vi fogat till statsutskottets utlåtande nr 222. Jag tänker först och främst på möjligheten för eleverna att gå om högsta årskursen. Den möjligheten skall endast medges under förutsättning att den inte innebär någon utökning av skolorganisationen. Detta har vi ansett vara felaktigt och orättvist. Det kan inte vara rimligt, om en elev verkligen kan förebringa de sociala skäl som gör det möjligt för honom att få tillstånd att gå om, att detta skall förvägras honom av organisatoriska skäl. Vi finner det självklart att den rättigheten skall bli tillgodosedd. Det har väl knappast inträffat att en elev blivit nekad möjlighet att gå om, om han i övrigt har ansetts behöva göra det av de sociala skälen. Men med den ganska klara skrivningen i utskottsutlåtandet ökar den risken uppenbart, och vi finner det alltså vara helt orättfärdigt att göra på det sätt som propositionen förordar. Den andra frågan som vi har velat ta upp i detta sammanhang gäller betygen. Jag vill inte, herr talman, ta upp en stor principdiskussion om betygsfrågan. När vi skrev denna reservation hade inte skolöverstyrelsens utredning publicerats. Jag har inte haft tillfälle att ta del av den annat än via tidningsnotiserna. Av dem förefaller det vara så att denna utredning nu enhälligt har förordat målrelaterade betyg. Jag skall inte kommentera dessa tidningsuttalanden mer än genom att säga att detta stämmer ganska väl överens med de principiella synpunkter vi haft i fråga om betygsättningen. Det ges väl i annat sammanhang tillfälle att ta upp den principiella frågan.

Vi saknar alltså centrala prov i dessa sammanhang, och man frågar sig om man skall starta det mycket stora arbetet att rikslika den utbildningen och införa centrala prov under en period då vi kommer att mycket aktivt diskutera frågan huruvida vi skall lägga om hela betygssystemet eller inte. Det kan inte vara rimligt. Det innebär nämligen en utomordentligt stor informationsuppgift att tala om för avnämarna vad deta i fortsättningen kan komma att innebära. Framför allt i dessa ämnen finner jag en relativ betygsättning fullständigt meningslös. Som anställare av personal kan jag inte inse att jag får någon som helst information, när det gäller maskinskrivning, stenografi eller vissa andra yrkestekniska kunskaper, om huruvida vederbörande kan sköta ett jobb. Det måste resultera i att jag är tvungen att själv starta prov för att konstatera vad vederbörande kan, och då har ju betygsättningen i skolan förfelat sin funktion. Vi finner alltså i enlighet med vad som framgår av reservation 2 att man inte skall göra en omläggning av betygssystemet, i varje fall i fråga om de yrkestekniska ämnena såsom maskinskrivning och stenografi. Till omläggningen hör att benämningarna gymnasium och fackskola försvinner. Därmed försvinner också underlaget för beteckningarna gymnasieingenjör, gymnasieekonom, fackskoleingenjör och fackskoleekonom. Kungl. Maj:t säger sig inte vara intresserad av att syssla med dessa frågor, det får någon annan instans göra såvida näringslivet nu är intresserat av det. Detta är en praktisk fråga för människorna ute i näringslivet och för de ungdomar det gäller. Flera tiotusental elever berörs varje år av denna fråga. Jag tycker inte det är rimligt att Kungl. Maj:t avfärdar frågan på detta vis. Vi har anledning att arbeta med praktiska beteckningar, om inte på alla fyra områdena som sker i dag så i varje fall på vissa av dem. Jag vill erinra om att huvudförslaget från alla sakkunniga som stod bakom förslaget beträffande fackskoleingenjörer var tekniker. Det är inte otänkbart att man tar upp den frågan till förnyat övervägande. Vi har alltså inte här kunnat eller velat lägga fram några konkreta förslag utan anser att det är rimligt att Kungl. Maj:t överväger denna fråga på nytt. Det är endast detta vi velat framhålla i reservationen 5. Under frågan om gymnasieskolan faller också behörighetskraven. Det är rimligt att vi tidigare när det var en betydande brist på lärare ansåg det erforderligt att kunna ge viss dispens från lärarerfarenhet vid tillsättande av rektor eller lönegradsplacerad studierektor. Omständigheterna är inte sådana för närvarande och kommer inte att bli det i fortsättningen. Det innebär, herr talman, att vi inte finner något skäl att bibehålla den dispensmöjligheten. De personer som vill bli rektorer eller lönegradsplacerade studierektorer skall ha lärarutbildning och lärarerfarenhet för att kunna få tjänsten. Utöver detta har propositionen tagit upp en speciell fråga när det gäller grundskolan, nämligen möjligheten att byta ut skolgången i årskurs 9 mot utbildning hos hantverkare eller företagare. I det sammanhanget vill jag, herr talman, göra en kommentar till generaldirektörens för skolöverstyrelsen uttalanden i vissa TV-program. Han har där sagt att vi måhända har en alltför teoretisk grundskola, den har gjorts något mindre teoretisk med den nya läroplanen, men kanske skall man fortsätta ytterligare på den vägen. Detta är en sanning med mycket stor modifikation. Det är riktigt så till vida att för majoriteten av ungdomarna i grundskolan som har gått de teoretiska linjerna — enbokstavslinjerna — och alltså önskat en teoretisk utbildning har det blivit en något mera praktisk utbildning. För de 20—235 procent av eleverna som gick den mera praktiska vägen har det blivit en klart ökad teoretisering av utbildningen. Vi vill inte vara med om detta. Jag vill erinra om att vi reserverade oss mot detta och ansåg att det var en felaktig väg att gå fram på. Jag vill också påminna om att vid de förhör, som avdelningen hade med ett antal studierektorer utifrån, fick vi enhälligt uttalande från dessa att vi absolut inte borde ta bort möjligheterna till ett alternativ för dem som är ointresserade av den rent teoretiska utbildningen. Det föreföll ett ögonblick som om avdelningen skulle bli totalt enhällig i den frågan — jag ser att herr Mattsson ler ty det stämmer ju precis — men plötsligt ändrade sig socialdemokraterna i avdelningen och beslöt sig för att följa Kungl. Maj:ts proposition. Jag skall inte här kommentera de skäl som möjligen kunde ligga bakom kovändningen. Då sade man att det givetvis skall finnas en viss möjlighet att i enstaka fall medge undantag. Det blev resulta tet. Den utbildning som i fortsättningen skall ges på grundskolans högstadium, framför allt i åttonde och nionde klasserna, kommer alltså att innebära en ur individens synpunkt och jag skulle även vilja säga ur lärarens synpunkt betydligt besvärligare situation. Det är alldeles obestridligt. Detta måste i sin tur leda till att de pedagogiska och disciplinära svårigheterna som vi har i skolan successivt kommer att öka allteftersom vi genomför Lgr-69. Här fanns en möjlighet, ett litet andningshål, för skolan att ge eleverna möjlighet att byta ut skolgången i nionde klass mot en meningsfull utbildning hos hantverksmästare eller företagare. Vi förutsätter i reservationen att det är en organiserad utbildning som övervakas av skolan. Det andningshålet vill man nu täppa till. Därmed har man sökt fullfölja sina utbildningspolitiska visioner beträffande grundskolan utan att betrakta eleverna som individer och människor och utan att ta hänsyn till deras individuella synpunkter och åsikter. Det råder inget tvivel om att detta ytterligare måste accentuera de problem som kommer att dyka upp i grundskolan. Det är i och för sig beklagligt att de visioner som man har inte stämmer överens med verkligheten. Men jag skulle vilja fråga statsrådet Carlsson: Vore det inte vettigare att i någon mån justera dessa visioner efter verkligheten än att tro att man kan förändra verkligheten efter sina visioner? Statsministern har i ett annat sammanhang talat om att verkligheten är den största fienden. Men, statsrådet Carlsson, verkligheten behöver sannerligen inte vara en fiende om man inser det faktum att verkligheten i detta sammanhang består av människor i någorlunda mogen ålder som har krav på att bli respekterade i sin intresseinriktning och sina åsikter.

Hur långt från verkligheten får man vara? När man står och skryter om att man arbetar med ett par tusen experter som man kallar in utifrån skolväsendet för att hjälpa till, så vill jag säga: Inte är det de som får vara med och utarbeta de slutgiltiga visioner som man sedan skall försöka leva upp till! För mig är det inte alls svårt att förstå att problemen blir så stora, när det är ett sådant avstånd mellan de visioner som man söker förverkliga och den bistra, hårda verklighet som man möter ute på fältet. Denna reservation kan synas gälla en mycket liten fråga, eftersom vi inte förutsätter att den berör något stort antal. Men det är i alla fall ännu ett litet andningshål som man täpper till i hopp om att alla ungdomar skall gå i precis samma utbildning i nio år. Någon avvikelse skall inte finnas. Alla bör ha i princip samma kunskaper när de lämnar skolan. Det är en underbar vision, om den ginge att förverkliga; men den kan ju förverkligas endast om alla ungdomar är stöpta i samma form. Vill jag tänka på människorna som enskilda individer, då går det inte att göra detta. Det resonemang som man fört i andra sammanhang, nämligen att den ena utbildningen kan bedömas lika värdefull som den andra, att en viss praktisk utbildning skall ha sitt värde i förhållande till den teoretiska, det ingår också i jämlikhetsresonemangen men gäller tydligen inte här.

Herr talman! I proposition 159 föreslås beträffande styrelsefunktionen för landstingets gymnasieskola att landstingets utbildningsnämnd ”är styrelse för landstingskommunens gymnasieskola och därtill hörande verksamhet”. I § 20 b ges emellertid ett alternativ när det gäller styrelsefunktionen, genom att Konungen på framställning från landstinget må besluta att särskild styrelse skall finnas för del av landstingskommunens gymnasieskola. I departementspromemorian utvecklas detta närmare, och det sägs att landstingskommun lämnas möjlighet att som alternativ till en styrelse för gymnasieskolan ha skilda styrelser för olika former av utbildning, som klart skiljer sig från varandra. Däremot bör i övrigt inte förekomma särskilda styrelser för skilda skolenheter med likartad utbildning. Det anvisas här en möjlighet att exempelvis ha en särskild styrelse för utbildning av personal för jordbruk och skogsbruk. I mitt län med tre landstingsägda lantbruksskolor har hittills varje skola haft sin styrelse, och detta har enligt min uppfattning fungerat väl. Skolorna ligger var för sig inom i stort sett geografiskt avgränsade områden; därav en i Österlen, en i nordvästra länsdelen och en i mellersta länsdelen. De har tillkommit genom initiativ från den bygd, där de är belägna, och ofta med stora ekonomiska insatser från enskilda, kommuner och organisationer i bygden. Som exempel kan här anföras att den senast tillkomna skolan, Nordvästra Skånes lantbruksskola, som byggdes år 1960, fick ett startbidrag om nära en halv miljon kronor genom andelsteckning i en garantiförening från hela nordvästra Skåne. Genom en egen styrelse har dessa skolor också kunnat bevara en god kontakt med bygden, även efter det att landstinget övertagit huvudmannaskapet genom att i den egna styrelsen ingått representanter från den bygd där skolan är verksam. Dessa skolor har ju inte bara den viktiga upp giften att meddela utbildning på jordbrukets område, utan till dem är också knuten en omfattande kursverksamhet för bygdens jordbrukare, bedriven av lantbruksnämnd, hushållningssällskap m.fl. Och skolorna är en centralpunkt för bygdens jordbruk genom att bygdens jordbruksorganisationer ofta förlägger sina sammanträden till skolan. Jag beklagar att det med föreliggande proposition inte längre blir möjligt att låta enskilda skolor ha egen styrelse. I mitt län ligger två skolor på nära 10 mils avstånd från residensstaden, och man kan befara att kontakten mellan skola och styrelse inte blir lika intim som när den egna styrelsen fungerade. Jag har i motion I: 1337 hemställt om ett mindre tillägg i föreliggande förslag till lagtext, enligt vilket det skulle bli möjligt att också fortsättningsvis ha egen styrelse för enskild skolanläggning. Även i det fallet skulle det ankomma på Konungen att besluta härom på framställning från landstinget, och inga andra äventyrligheter med ett sådant förfarande skulle uppstå än att landstingen bereddes tillfälle att låta Konungen pröva lämpligheten av en dylik styrelseform, om vederbörande landsting fann starka skäl föreligga härför. Givetvis skulle landstingets utbildningsnämnd även med lokala styrelser ha den samordnande funktion som den redan i dag har. Tyvärr har jag inte rönt någon förståelse hos andra lagutskottet för min motion, vilket jag med beklagande noterar. Jag har avgett endast en blank reservation och har därför inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det kanske tillåtes mig att i all korthet teckna bakgrunden till den proposition som nu föreligger. Jag tycker att det är viktigt att man har den med i bilden när man nu och i fortsättningen skall resonera om och ta ställning till det nya gymnasiet. 1968 års beslut innebar som bekant att de tre skolreformerna yrkesskola, fackskola och gymnasium skulle ersättas av en enda skolform — gymnasieskolan. Det beslutet var en följd av en tidigare beslutad väsentlig reform, nämligen 1964 års beslut om en minst tvåårig ungdomsskola efter den nioåriga grundskolan. Vad som också är av väsentlig betydelse här och som jag gärna vill ha till protokollet är att genom den nya skolan ett betydelsefullt steg tas mot upplösningen av nuvarande statusoch prestigebundna värderingar av olika studievägar och yrkesområden. Det nya gymnasiet börjar fungera den 1 juli 1971, och som herr Wallmark sade är det inte några större ting som riksdagen har att besluta om i dag. Det gäller några delproblem som måste lösas före den 1 juli 1971. I övrigt kan ju sägas att det nya gymnasiet inte är färdigt nu. Det kommer att bli föremål för ytterligare överväganden i fortsättningen. Vi har i statsutskottet inte kunnat enas i alla de punkter som förelagts oss. Det föreligger fem reservationer grundade på motioner i anslutning till propositionen. En av reservationerna tar upp frågan huruvida elev i gymnasieskolan, som tillhör den högsta årskursen, skall ha möjlighet att, om särskilt skäl föreligger, gå om årskursen helt eller delvis. Som särskilt skäl kan bl.a. räknas sjukdom och långvarig frånvaro. Det är också sagt att den bestämmelsen skall utnyttjas med stor återhållsamhet. Vad är det som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt? Det är i själva verket inte så mycket. Det är mera fråga om en bedömning. Vad utskottsmajoriteten menar är att man skall kunna låta elever gå om årskursen utan att man behöver företa några organisatoriska förändringar, som skulle kunna bli synnerligen kostnadskrävande. Reservanterna vill lämna den möjligheten öppen. Det är som sagt en fråga om bedömning, men majoriteten inom utskottet har sett frågan på det sättet, att möjlighet finns att låta dem som vill gå om en årskurs göra detta utan att man skall vidta några speciella organisatoriska förändringar. Det bör här kanske erinras om att möjligheter finns att dispensvägen öka ut antalet elever i en skolklass, om så skulle behövas. Den andra reservationen, som jag tar upp, gäller betygsättningen i gymnasieskolan. Om det är väl inte mycket att säga. Jag vill bara erinra om att gällande betygssystem är föremål för översyn i skolöverstyrelsen, och det finns väl anledning att förmoda — hoppas jag i varje fall — att man snart skall vara klar med den översynen. Vad den kan leda till, vet vi väl inte bestämt i dag. Det har visserligen skymtat fram att man skulle vara inne på tanken om en målrelaterad betygsskala som skulle ersätta det nuvarande betygssystemet. Men så länge vi inte har kännedom om detta officiellt, menar vi i utskottet, i likhet med vad som framföres i propositionen, att man får följa det gamla betygssystemet även när det gäller ämnen som reservanterna vill ha ett annat betygssystem för. Vi menar att här får man tills vidare följa den gamla skolreformen in i gymnasiet. Beträffande frågan om behörighet till tjänst som rektor eller lönegradsplacerad studierektor har utskottsmajoriteten följt en linje som redan finns, nämligen att man kan få en tjänst utan att det formella behörighetskravet är uppfyllt. Varför skulle det inte gälla även i detta fall? Jag tror det är riktigt, och personligen har jag mycket starka sympatier för att människor, som på ett eller annat sätt har skaffat sig kunnande, skall kunna utnyttjas även om de inte har den formella behörigheten. När det gäller benämningarna gym nasieekonom, fackskoleekonom, gymnasieingenjör och = fackskoleingenjör sägs det i propositionen — och den uppfattningen delar utskottet — att de benämningarna inte kan tillämpas inom den nya gymnasieskolan. Om ar betslivet känner behov av korta beteckningar, får det tillgodoses på annat sätt än genom författningsändringar.

Det är möjligt — och kanske angeläget att det klaras upp — att något missförstånd kan råda om meningen i vad som sägs i propositionen men också i vad utskottet säger. När vi hade enbart nioårig skola kunde man byta ut det nionde året mot utbildning hos hantverkare eller företagare. Nu har vi den utbyggda skolan med den tvååriga ungdomsskolan ovanpå enhetsskolan, vilket i någon mån förändrar bilden.

Jag vill dock gärna understryka, liksom gjorts tidigare, att bestämmelsen naturligtvis bör tillämpas med mycket stor utskillning, ty vi har väl ändå ansvar för eleven. Skall eleven släppas för en utbildning hos en hantverkare eller företagare, bör det ske under sådana förhållanden att utbildningen blir meningsfull. Denna bestämmelse finns alltså kvar.

Jag tror att det är viktigt att vi har detta klart för oss, när vi resonerar om detta problem.

Jag måste för egen del säga att jag inte alls är inne på denna tankegång. Jag anser att man bör vara mycket försiktig när man medger att elev skall få sluta efter åttonde skolåret och gå över till utbildning hos hantverkare. Man kan naturligtvis fråga sig vad reservanterna egentligen menar i detta sammanhang. Reservanterna talar visserligen om att möjligheten att medge övergång från åttonde skolåret till utbildning hos hantverkare bör utnyttjas restriktivt, men formuleringen är ändå så vag att jag ställer mig litet undrande. Herr talman!

Jag anser att hela det utbildningssystem som vi bygger upp med en enhetlig skola betyder oerhört mycket för ungdomen i dag och för framtiden. Låt oss för all del inte börja plottra på detta system i fortsättningen!

Herr talman! Det behov av lagändringar som föranleds av proposition nr 159 har enligt den ordning som gäller i tvåkammarriksdagen behandlats av andra lagutskottet, dit även herr Andreassons motion hänvisats. Enligt utskottets mening bör man eftersträva en enhetlig ledning för de landstingskommunala skolorna. Den möjlighet till uppdelning av ledningen som propositionen anvisar anser utskottet vara praktisk. Utskottet är inte berett att gå längre och avstyrker sålunda motionen. Utöver en rent formell ändring i lagtexten har utskottet inte funnit anledning till erinran mot propositionen utan tillstyrker densamma. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 95.

Herr talman! Herr Wallmark gjorde ett ”statsmannauttalande”, när han sade att det är viktigare att förändra visionen efter verkligheten än att förändra verkligheten efter visionen. Med sådana villkor för visionären skulle även herr Wallmark kunna bli visionär. Men vi måste väl ändå hålla på vissa kvalitetskrav här i skoldebatten. Jag begärde emellertid ordet beträffande motionärernas krav att man skall bibehålla möjligheten att låta elev byta ut skolgång i årskurs 9 mot utbildning hos hantverkare eller företagare. Jag har läst motionerna och reservationen, och jag har i dag lyssnat på herr Wallmark och herr Thorsten Larsson. Herr Wallmark påstod att man nu stänger igen det sista andningshålet, och herr Thorsten Larsson talade om ”kallhamrad skolbyråkrati”. Jag måste säga att jag är utomordentligt oförstående till vad syftet egentligen är med denna reservation, och jag måste begära ett förtydligande. Jag framhåller i propositionen att 1969 års läroplan för grundskolan är så utformad, att den inte ger utrymme för både allmän undervisning i årskurs 9 och meningsfylld utbildning hos hantverkare eller företagare. I motion I: 1338 av herr Thorsten Larsson m.fl. sägs att man delar denna uppfattning. Därmed är alltså det problemet borta ur bilden.

lagen elev befrias från sista skolåret. Därvid bör enligt motiven till skollagen tillses att det på ett betryggande sätt är sörjt för att eleven får annan utbildning eller lämplig sysselsättning. Den möjligheten är alltså fastslagen, att elev i undantagsfall kan slippa sista skolåret, vilket herr Mårtensson här har utvecklat. Man läser då med utomordentlig förvåning reservationen, vari reservanterna efter att ha talat om de elever som kan vara skoltrötta och negativt inställda till skolan säger: ”I dessa undantagsfall, där skolan trots alla ansträngningar knappast kan ge eleven något, är det värdefullt att ett alternativ kan erbjudas. Möjligheten att ersätta skolgång i årskurs 9 med utbildning hos hantverkare eller företagare bör dock utnyttjas restriktivt — — —.” Sedan fortsätter man med ungefär samma ordval som jag tidigare antytt och som var hämtat ur departementschefens uttalande. Min fråga gäller därför: Vad är det då reservationen avser? Vad är det för syfte bakom den? Det andningshål som herr Wallmark talade om finns ju kvar. Och den skolbyråkrati som herr Thorsten Larsson var ute efter — såvida han inte avsåg de lokala skolstyrelserna, som har att arbeta med dessa frågor — finns det inget uttryck för i propositionen. Jag har, herr talman, tvingats begära ordet för ett förtydligande.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig endast vid den senaste sakfrågan. Statsrådet Carlsson är förvånad över att jag har avgivit en reservation.

Vi har varit totalt eniga om hur vi skall tolka den. Jag utgår ifrån att ett statsråd, innan han tar till orda i en debatt, läser utskottets utlåtande, och där finns ett referat av vad som avses med propositionen. Med anledning av vad vi kunnat läsa ut ur propositionen har några ledamöter väckt en motion i vilken sägs: Låt oss bibehålla detta andningshål! Utskottets majoritet har avstyrkt motionen och anslutit sig till propositionens förslag. Och nu står statsrådet och säger att det här andningshålet finns kvar. Herr talman! Det måste ju innebära antingen att utskottet helt har missuppfattat propositionen eller också att statsråde inte avsåg att skriva det som står i propostionen.

Herr talman! Vi strider kanske om någonting som inte finns. Är statsrådet beredd att vederlägga vad som är även Kommunförbundets uppfattning i den här frågan? I sitt remissyttrande har nämligen Kommunförbundet framhållit att denna utbildningsmöjlighet blir stängd. Om vi kunde klara upp den här historien, tror jag att det skulle betyda mycket för frågans handläggning i fortsättningen.
Herr talman! Det är möjligt att här föreligger ett missförstånd. I så fall är det bra att saken klaras upp. Jag upprepar att i undantagsfall kan enligt 36 §, andra stycket, i skollagen elev befrias från det sista skolåret. Där har icke någon ändring ägt rum. Vad jag befarade var att reservanterna med sin skrivning var ute efter att åstadkomma en uppmjukning och en förändring, så att ett relativt stort an tal ungdomar skulle ha enbart åttaårig skolplikt. Det gäller i stället att, med iakttagande av stor restriktivitet, använda möjligheten för eleverna att sluta efter åttonde klassen. Om så sker, föreligger i praktiken ingen meningsskiljaktighet mellan reservanter och utskottsmajoritet.
Herr talman! Det var värdefullt att vi fick höra detta. Nu vet vi att här föreligger en verklig meningsskiljaktighet. Det statsrådet nu talar om är någonting helt annat än vad statsrådets proposition innehåller. Den fråga som statsrådet nu tar upp, nämligen möjligheten för en elev att få befrielse från nionde skolåret, är en fråga som vi yttrade oss om när läroplan 69 antogs, då vi från vårt håll begärde att en teoretisk linje skulle bibehållas — den saken berörda jag i ett tidigare anförande. Utskottet uttalade den gången att den möjlighet som finns att befria elev från att delta i undervisningen i nionde klassen skulle finnas kvar men att stor restriktivitet därvidlag skulle iakttas. Detta är en annan fråga. Den fråga som vi i dag behandlar gäller en annan paragraf. Det avsnitt som jag citerade från utskottets utlåtande står också i propositionen. Här är det fråga om möjligheten för elev att fullgöra nionde skolåret hos hantverksmästare eller andra företagare. Är statsrådet nu med på att den möjligheten skall stå öppen för eleverna? I så fall är vi eniga, och då finns det inte något behov av reservationen. Den fråga som statsrådet berörde i sitt senaste anförande gäller en helt annan paragraf — den har över huvud taget icke med denna proposition att göra.
Herr talman! Om herr Wallmark håller reda på sig så lovar jag att hålla reda på mig. Vad som upphävs i propositionen är skolstadgan.